Fru talman! Maria Stenberg har frågat mig på vilket sätt jag avser att garantera tillgång till betalservice i hela landet. Övergången från kassaservice till grundläggande betaltjänster har förberetts noga, och regeringen har vidtagit betydelsefulla åtgärder för att garantera tillgången till grundläggande betaltjänster. Regeringen har avsatt medel för upphandling av betaltjänster och gett Post och telestyrelsen i uppdrag att genomföra upphandlingen. Detta arbete pågår för närvarande. Vidare har regeringen sett till att länsstyrelserna bevakar att de upphandlade tjänsterna motsvarar samhällets behov. Jag har stort förtroende för myndigheternas arbete. Jag har även hållit ett dialogmöte med landets pensionärsorganisationer. Genom det mötet fick jag en aktuell och bra bild av hur pensionärernas behov av betaltjänster ser ut. I länsstyrelsernas bevakningsuppdrag ingår därför särskilt att bedöma tillgängligheten till tjänsterna ur både äldres och funktionshindrades perspektiv. Jag litar på att Post och telestyrelsen kommer att lösa uppgiften på ett bra sätt. Detsamma gäller länsstyrelserna. Skulle det vid återrapporteringen visa sig att tillgängligheten i någon del inte motsvarar det statliga ansvaret kommer jag naturligtvis att överväga nödvändiga åtgärder.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka statsrådet Åsa Torstensson för svaret även om jag saknar en politisk viljeyttring i frågan. En vilja över huvud taget hade varit bra, men den kanske kommer under debattens gång. Det kanske finns en del människor som faktiskt funderar över vad betaltjänster egentligen är och varför jag har tagit upp den frågan i dag. Men om man säger Posten och Svensk kassaservice klarnar bilden betydligt. Just det, säger människor, man hämtar och skickar paket, köper frimärken, skickar ett och annat vykort, betalar räkningar och hanterar kontanter. För människor som bor i glesbygd kommer bilden av en lantbrevbärare osökt fram. Vissa människor använder sig väldigt lite av möjligheten att få dessa tjänster utförda av post eller kassaservice medan andra faktiskt är direkt beroende av dem. Vi kallar sådana tjänster för grundläggande samhällsservice, en service som i mina ögon ska vara rättvis och omfatta alla. Vad är då problemet? Enligt statsrådets svar på min interpellation - ingenting. Hon har med varm hand lämnat över hela förändringsprocessen till myndigheterna. Hon litar på dem och har inga som helst egna åsikter om hur tjänsten till folk ska utformas. Är det sådant som kallas betydelsefulla åtgärder? Är det Centerpartiets politik för hur hela landet ska leva? Det är faktiskt så att osäkerheten bland människor utanför städerna sprider sig och kanske framför allt i mina hemtrakter. Jag lever i det vi ibland brukar kalla extrem glesbygd. Arjeplogs kommun i Norrbotten är lika stor till ytan som Skåne och Blekinge tillsammans och har en folkmängd på strax över 3 000 invånare. Det är glest, och det är långa avstånd därhemma. Men människor är otroligt företagsamma, och de gör allt för att kunna leva och bo kvar i sin hemby. Många av dem är helt beroende av en fungerande lantbrevbäring och den faktiska möjligheten till hantering av kontanter och betalning. Det handlar inte bara om äldre personer eller människor med funktionshinder utan faktiskt också om företag. För att göra det lite extra tydligt kan jag ta som exempel en by hemma som heter Adolfsström. Där har man åtta mil till närmaste tätort. I denna by finns väldigt många små företag. Till stora delar sysslar dessa företag med turism i olika former där betalningen faktiskt sker i kontanter. Det innebär i sin tur att företagen i byn är beroende av att man kan hantera kontanterna hos lantbrevbäraren. Försvinner den möjligheten är frågan hur de ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Ska de stoppa pengarna i madrassen eller flytta därifrån? Man måste rimligen kunna begära att de grundläggande samhällstjänsterna fungerar även för dessa företag och i dessa områden och att människor faktiskt inte behöver känna en oro. Jag kan bara tillägga att just i den här byn har man fem dagars postservice - så länge skolan är öppen. Under sommaren vet vi alla att skolan tar lov, och det innebär att just den här byn då i stället har postservice tre dagar i veckan. Det är klart att detta också påverkar företagarnas möjligheter att hantera post och betaltjänster. Jag tycker alltså att statsrådet är skyldig människorna som bor i glesbygd och landsbygd att berätta och upplysa dem om hur det här kommer att se ut och inte endast droppa ärendet i knäet på myndigheterna. Centerpartiet har ju faktiskt ivrigt i den här kammaren i många år talat om att hela landet ska leva. Därför tycker jag att Åsa Torstensson ska använda sin makt och berätta för människor som bor i glesa områden hur det här kommer att fungera i framtiden.
Fru talman! Jag förstår egentligen inte vad Maria Stenberg saknar för viljeyttring. Jag måste faktiskt upprepa det jag har sagt i tidigare debatter: Svensk kassaservices service i den struktur den har haft nu och dess nedläggning efter ett riksdagsbeslut har naturligtvis en grund i att efterfrågan har förändrats över tid. Om inte efterfrågan på den servicen förändrat sig skulle väl Socialdemokraterna inte ha sett till att organisera detta i Svensk kassaservice för några år sedan. Det är också orsaken till att vi nu går vidare med att identifiera de områden som kan vara aktuella för upphandling. I samband med det har över 1 600 bankkontor identifierats och placerats ut på en karta. Ett avstånd om 30 kilometer från bankkontor har mätts upp, och på den framtagna kartan kan man se hur befolkningens tillgång till bank ser ut. På 150 orter har Svensk kassaservice i dag ett fast serviceställe. På 20 av de här orterna, där det saknas alternativ, har Post och telestyrelsen efter samråd med länsstyrelserna funnit att en upphandling behövs. Utöver dem har sammanlagt 67 landsbygdsområden identifierats där man har så dålig tillgång till betaltjänster att upphandling bör ske. Det är ett oerhört tydligt underlag. Det är ett underlag som är tillgängligt för interpellanten på myndigheternas hemsidor. Post och telestyrelsens slutsats är att upphandlingen ger dem som behöver det tillgång till de här tjänsterna på ett rimligt villkor samt att upphandlingen i sig inte heller - vilket inte Maria Stenberg efterfrågar, men som andra efterfrågar - kommer att hämma framväxten av nya lösningar som också marknaden naturligtvis har ett intresse av. Det har ju hänt och det händer saker runt omkring i landet nu när det ges möjlighet att föra in det som i dag ingår i Svensk kassaservice i annan service. För den grupp som består av 1 644 hushåll som har erbjudits utsträckt lantbrevbärarservice upphandlar Post och telestyrelsen den tjänsten även i fortsättningen. Här sker ingen förändring.

Det kommer inte att se likadant ut, men det har heller inte Svensk kassaservice gjort över tid. De som har haft behov av att vända sig till Svensk kassaservice vet nog hur det har förändrat sig över tid.

Fru talman! Jag är övertygad om att politik gör skillnad och att politik handlar om visioner. Verklig frihet för människor kräver faktiskt också rättvisa. Jag sade aldrig att jag inte hade någon tilltro till myndigheter, som statsrådet uttryckte sig. Jag menade mer att statsrådet själv har lagt ärendet i knäet på myndigheterna. Men det finns faktiskt en oro ute i glesbygden och på landsbygden. Annars skulle jag inte stå här och debattera det med statsrådet. Människor som till exempel bor i Adolfsström, som har åtta mil till närmaste tätort, är ju oroliga för hur de ska kunna fortsätta att driva sina företag, hur de ska kunna hantera kontanter, hur lantbrevbäringen ska fungera och var närmaste kassaservice kommer att finnas. Man måste också kunna se att det inte går att blint lita på marknaden. Det finns områden i Sverige där det inte finns någon lönsamhet. Kommunen som jag kommer från är lika stor som Skåne och Blekinge tillsammans, och vi är strax över 3 000 invånare. Då kan man förstå att det inte precis är något högsäte för marknadskrafterna. Det är därför människor är oroliga. Kommer staten att ta sitt ansvar och se till att de kan ha en fungerande betaltjänst, att de kan få sin post och de kan hantera den dagliga servicen som man är van vid och kanske tar för given på större orter. Sedan finns också en undran, och jag undrar också om statsrådet menar att även enskilda personer ska omfattas av den grundläggande servicen och ha tillgång till betaltjänster och så vidare. Det finns ju enskilda personer som lever långt ute i landet. Det finns enskilda människor som i sitt liv inte får, kan eller har möjlighet att ha ett fungerande bankkonto. Det finns människor som bor i områden där det inte finns ett fungerande och snabbt bredband så att de på det viset kan ta till sig den nya kommunikationen. Gäller det här också enskilda personer? När det sprids en oro i den befolkning som lever ute i glesbygden, när de känner att den allmänna servicenivån i samhället minskar, späder det i sin tur på en negativ befolkningsutveckling för oss som bor väldigt långt ut i landet. Det är jättebra att statsrådet skickar ut ett pressmeddelande om att regeringen vill klargöra förhållandet mellan allmänna råd, postutdelning i tätort och utdelningsplikten. Det är därför jag är här i dag. Människor hemma, människor ute i landet förväntar sig också att statsrådet ska förklara sin politiska vision av hur hela landet ska leva, hur människor långt ute i glesbygd ska kunna driva sina företag och hur man ska kunna hantera kontanter. Det är ju så att den lag som slutade att gälla den 31 december 2007 inte ersätts av någon ny lag utan av en målsättning. Om jag vore statsrådet Åsa Torstensson skulle jag ta chansen att berätta för folk att även om man bor långt bort från marknadskrafterna, som borgerligheten så blint litar på, kommer man att kunna känna att man har en väl fungerande samhällsservice och en fungerande lantbrevbäring som innehåller både möjligheter till betaltjänst och kontanthantering. Det vore tacksamt.
Fru talman! Jag har full förståelse för att förändringar alltid skapar oro runt om i landet. Jag tror också att det är viktigt att förstå att Svensk kassaservice har funnits i alla delar av landet. Men åker Maria Stenberg runt och säger att Posten ska läggas ned förstår jag att det skapas oro i landet. Det som pågår nu sker på grund av att jag har tagit initiativ och gett Post och telestyrelsen i uppdrag att se till att göra en upphandling på de här orterna så att man får en service som motsvarar den som Svensk kassaservice har erbjudit. Det är ju på mitt och på regeringens uppdrag som myndigheter har att sköta dessa uppgifter. Jag tror inte att Maria Stenberg menar att jag personligen kan sköta upphandlingen, för då tror jag att jag skulle få stå till svars för andra anmälningar. Upphandlingen som Post och telestyrelsen har att ansvara för går ut på att ge motsvarande service som på andra orter på de 87 orter där man har identifierat att det inte finns en marknad. Precis som Maria Stenberg säger existerar inte marknad överallt. Det finns inte något som tar vid på ett naturligt sätt. Det är därför som det är en upphandling på gång. Det är därför som det är Post och telestyrelsens ansvar att tillsammans med länsstyrelserna identifiera de orterna och sedan genomföra upphandlingen. Återigen vill jag säga att för den grupp som består av 1 644 hushåll som erbjuds utsträckt lantbrevbärarservice upphandlar Post och telestyrelsen den tjänsten även i fortsättningen, så här sker ingen förändring. Jag tror att det är bra, för naturligtvis är det så vid förändringar, som Maria Stenberg också hänvisar till, att det skapas oro, för man vet inte vad som kommer efter en sådan förändring. Det är naturligtvis självklart. Det är därför som länsstyrelsen har som uppgift att följa upp och utvärdera för att staten ska vidta åtgärder för att lägga saker till rätta, om det inte skulle vara tillfredsställande. Det är också en del i förändringsprocessen. Samtidigt hade jag anledning att överlägga med pensionärsorganisationerna. Det är många generationer som inte använder sig av den moderna tekniken eller har tillgång till den i stället för att använda post och bank. Det innebär att det fortfarande finns ett ansvar hos staten att sköta upphandlingen. Parallellt med detta sker ett annat arbete som rör IT-infrastrukturen. Det pågår för att det ska bli tillgängligt och ha bra kapacitet i alla delar av landet, men det hjälper inte alltid den generation som inte känner sig villig eller mogen att använda sig av detta.

Herr talman! Nej, statsrådet Åsa Torstensson, jag åker inte landet runt och säger att Posten ska läggas ned. Det är inte det min interpellation handlar om. Däremot finns en diskussion inom borgerligheten om en bolagisering av Posten och kanske i förlängningen en privatisering. Men det kanske vi kan återkomma till så småningom i en annan debatt. Det är bra att statsrådet slår fast att det inte kommer att ske någon förändring med tanke på människors oro ute i gles och landsbygd. Man kan känna sig lugnad av att veta att man kommer att kunna tillgodogöra sig den grundläggande samhällsservicen, vilket betaltjänster innebär för många människor. Med hänvisning till den nya tekniken och att äldre personer och pensionärer inte vill använda sig av den nya tekniken kan jag konstatera att det är tur att den förra socialdemokratiska regeringen gjorde en satsning på utbyggnad av bredband. Det innebär att stora delar av landet har tillgång till bredband - även i lands och glesbygd.
Herr talman! Jag tror att det är bra, Maria Stenberg, att vi har haft denna interpellationsdebatt. Det pågår ett arbete i landet där Post och telestyrelsen och länsstyrelserna är aktiva för att göra en upphandling som är klar till årsskiftet. Men jag skulle aldrig säga att det inte kommer att ske en förändring. Som politiker är jag ständigt aktiv i att skapa förändringar. Det kan vara så till och med, Maria Stenberg, att en förändring också leder till mycket bättre service. Låt oss se resultatet av upphandlingen och därefter göra en utvärdering så att det blir en bra service i alla delar av landet. Det är för mig avgörande. Jag är den första som ställer mig bakom att staten har en roll där marknaden inte fungerar.